Herr talman! Herr Larsson i Umeå har frågat, om jag är villig att ta initiativ till att tillståndsgivningen förenklas och reproduktionen befrias från avgift, när dagspressen i syfte att illustrera nyhetsartiklar återger kartmaterial. Som svar på herr Larssons fråga vill jag meddela att Svenska reproduktionsaktiebolaget och Svenska tidningsutgivareföreningen kommit överens om att dagstidningarna tills vidare skall få publicera aktuellt kartmaterial utan föregående ansökan, när det gäller den dagliga nyhetsförmedlingen. Överenskommelsen omfattar dock inte publicering av särtryck av utflyktskartor o. d. och inte heller återgivning i andra tidningar än de dagliga. Med hänsyn till denna överenskommelse är något initiativ från min sida inte motiverat.

Herr talman! Jag ber att till jordbruksministern få framföra ett tack för svaret på min interpellation. Som framgår av svaret har sedan frågan ställdes uppgörelse träffats mellan reproduktionsaktiebolaget och Svenska tidningsutgivareföreningen om att dagstidningarna tills vidare skall få publicera aktuellt kartmaterial utan föregående ansökan när det gäller den dagliga nyhetsförmedlingen. Beträffande <avgiftsbefrielse för publicering av sådant material säger jordbruksministern ingenting. Att jordbruksministern är förtegen på den punkten har jag dock full förståelse för, eftersom det i första hand är bolaget som avgör sina debiteringar. Förutom den rättighet tidningarna fått att utan föregående ansökan publicera kartmaterial har reproduktionsaktiebolaget den 14 mars meddelat Tidningsutgivareföreningen att det under 1967 inte kommer att uttagas några avgifter för publicerat material i vad gäller nyhetsförmedlingen. Då jag framställde min interpellation med önskemål om befrielse från tillståndsgivning den 2 mars, och mina önskningar tillmötesgicks i bolagets svar till Tidningsutgivareföreningen redan den 6 mars — och meddelande om avgiftsbefrielse bekräftades den 14 mars — är saken alltså redan avklarad när jag nu har fått svar på min interpellation. Eftersom resultat nu nåtts genom min framställning är jag nöjd. Samtidigt vill jag uttrycka min tillfredsställelse med reproduktionsaktiebolagets snabba handläggning av frågan sedan densamma uppmärksammats samt för bolagets tillmötesgående mot dagspressen i vad gäller allmänhetens krav på nyheter som bör kompletteras med kartmaterial.

Herr talman! Herr Westberg har frågat mig om jag är beredd att lämna en redogörelse för storleken av årligen inflytande vattenregleringsavgifter och hur mycket som lämnas i bidrag årligen och för vilka olika slag av projekt som bidrag erhålles. De vattenregleringsavgifter som herr Westberg åsyftar uppgår för närvarande till omkring 7,2 miljoner kronor per år. Dessa avgiftsbelopp kan ej helt disponeras för avsedda bygdeändamål utan måste till viss del reserveras för oförutsedda skador i avdömda vattenmål. För närvarande är medelsbehållningen cirka 14,4 miljoner kronor. Under de två senaste åren har Kungl. Maj:t för olika ändamål inom bygder, som berörts av regleringsföretag, anvisat cirka 4,6 miljoner kronor respektive cirka 6,9 miljoner kronor.

Av exemplifieringen framgår att ifrågavarande avgiftsmedel kommit att tillgodose väsentliga behov av allmän art inom berörda bygder. För att kunna få bidrag av dessa medel har som regel ställts kravet att åtgärden skall vara av investeringskaraktär.

Herr talman! Först ett tack till jordbruksministern för svaret på min interpellation. Jag finner svaret upplysande och värdefullt, och jag vet att det är många som med stort intresse tar del av de uppgifter som jordbruksministern här har lämnat. Det är väsentliga belopp som fonden förfogar över, och det är betydande anslag som betalas ut till olika ändamål. Jag är som sagt tacksam för den lämnade redogörelsen men vill gärna om möjligt få problemställningen ytterligare belyst. I min interpellation har jag tagit upp problemet med de ingrepp i den naturliga miljön, som görs i samband med regleringsföretagen, och framhållit angelägenheten av att man i möjligaste mån kompenserar de skadeverkningar, som det här gäller. Vattenkraftsutbyggnaderna är ofta ytterst betänkliga ur naturvårdssynpunkt, och det skulle enligt min mening vara särskilt angeläget att de regleringsmedel som står till buds kunde komma naturvården till godo. Såvitt jag kan se tar inte jordbruksministern upp detta problem i sitt svar. Vill jordbruksministern säga något om det är jag synnerligen tacksam. När man genomför regleringsåtgärder raseras ofta betydande skönhetsvärden. Så har också varit fallet i mitt län. I min hembygd hade vi bland annat två vackra vattenfall. Det ena var den välkända Laforsen, som genom den genomförda kraftverksutbyggnaden förlorade större delen av sin storslagenhet och skönhet. Detta innebär också att bygden får minskad attraktionskraft på turisterna, som tidigare gärna sökte sig till Laforsen. Det finns inte längre lika mycket att se och beundra efter den berörda delen av Ljusnan. Med hänsyn till detta förhållande vill jag fråga jordbruksministern om det inte vore riktigt att använda en större del av regleringsavgifterna till turistanläggningar inom de berörda bygderna för att därigenom kompensera något av den förlust, som bygden gjort i detta avseende. Jag vill också fråga om de regleringsavgifter som gäller t.ex. Ljusnans och Voxnans dalgångar redovisas på sådant sätt, att man kan avläsa summan, och om anslagen till berörda bygder avses motsvara influtna medel. Vad jag här har sagt innebär givetvis inte att jag är kritisk mot att vattenregleringsavgifter används för tillgodoseende av andra ändamål i en bygd som berörs av ett regleringsföretag, t.ex. beredande av tillgång till elektrisk kraft för jordbruk, samfärdsel, hantverk eller småindustri eller eljest för befolkningens behov, som det står i vattenlagen. Men jag vill framhålla vad jag tidigare sagt, nämligen att jag finner det särskilt angeläget att vattenregleringsmedlen får tjäna miljövården och turismen. Jag vore synnerligen tacksam om jordbruksministern villa svara på de följdfrågor som jag här ställt, men jag ber också att ännu en gång få tacka för det svar som redan har lämnats.
Herr talman! Först vill jag erinra om att när det gäller de ingrepp som sker i naturen i samband med en vattenreglering, så åligger det domstolen att döma ut de belopp som erfordras för att genomföra återställningsarbeten. Den fråga, som här reses såsom den primära, skall alltså väsentligen handläggas i annan ordning, och så sker även vid vattendomstolarna. Det är sålunda nödvändigt att redan vid handläggningen hos dessa ta hänsyn till de ingrepp som äger rum genom. en reglering. Jag tror det vore mycket olyckligt om vi så att säga skulle flytta över dessa kostnader på de regleringsmedel som vi talar om, ty då skulle det komma att konkurrera med många andra angelägna bygdeändamål.

När det gäller den första frågan vill jag säga att jag inte är särskilt tilltalad av att göra något uttalande. Jag skall gärna erkänna att vår befattning med dessa frågor i departementet i mycket hög grad blivit beroende av länsstyrelsernas och kommunernas intressen, och jag tycker det skall vara på det sättet. Vi skall inte sitta i jordbruksdepartementet och göra uttalanden om vilka ändamål som härvidlag skall tillgodoses, utan det bör ankomma på de berörda kommunerna och på länsstyrelserna att — naturligtvis inom ramen för vad som är tillåtligt i det avseendet enligt domstolarnas och kammarkollegiets bedömning — avgöra hur medlen skall disponeras. Det är mycket väl tänkbart att det inom ett område finns intresse av att satsa mer på turismen, men det finns också så många andra ändamål som man hoppas kunna tillgodose med dessa medel. Jag ber således att få avstå från att göra något uttalande på denna punkt. I fråga om de konkreta regleringsföretag som nämndes erkänner jag att jag inte nu kan lämna någon uppgift. Vi har inte ett material tillgängligt som kan ge klart besked om vad som är använt av dessa regleringsmedel och som kan sägas direkt ansluta till de bygder som här fördes på tal. Ibland kan det vara mycket svårt att dra gränserna och fastslå huruvida människorna, i bygder som ligger ett par tre mil från regleringsföretaget, blivit berörda. Det är en mycket kinkig fråga, och jag kan som sagt inte ge något svar om Ljusnan och Voxnan.

Herr talman! Jag är tacksam för att jordbruksministern velat gå i svaromål än en gång, även om jag inte fick direkta svar på de frågor jag ställde. Jordbruksministern menar att det är vattendomstolen som skall utdöma er sättning för de skador som uppkommer i samband med en sådan här reglering.

Fisket däremot tror jag att vattendomstolarna ägnar ett betydande intresse. Jag har trott mig förstå, att själva landskapsbilden och landskapsvården inte ägnas samma intresse som de ekonomiska synpunkterna. På den punkten kan det hända att jag är felunderrättad, men detta är det intryck jag har fått. Om detta intryck är riktigt, återstår här ett område — miljövården — där regleringsmedel skulle kunna komma till användning för att kompensera skadorna. Det var i det avseendet jag gärna ville få veta hur jordbruksministern ser på saken. Nu har han tagit upp frågan i det stora sammanhanget, och det är kanske inte möjligt för honom att ytterligare kommentera min frågeställning. Jag har emellertid velat påpeka detta för att klargöra vad jag avsåg. När det gäller fördelningen av medlen vill jordbruksministern inte säga någonting om till vilka ting dessa bidrag i första hand skall utgå, eftersom det är en svår avvägningsfråga. Jag förstår detta mycket väl, men vad jag här ville komma åt var själva principen. Det är ofrånkomligt att en bygd som berörs av regleringar förlorar mycket av sin attraktionskraft på turisterna. Vore det inte då rättvist att ge väsentliga anslag till turistanläggningar av olika slag och kanske till inköp av mark för turismen, att över huvud taget stödja turismen för att kompensera bygden i detta avseende? Det är detta jag vill sätta i fråga. Det betyder ingalunda att man skulle dirigera alla medel åt det hållet men väl att man skulle ta mycket stor hänsyn just till detta behov. Jag frågade om det är möjligt att läsa ut av jordbruksdepartementets bokföring hur mycket det kommer in i regleringsavgifter från ett visst bestämt område, t.ex. Ljusnan-Voxnans dalgång. Detta fick jag inte något svar på. Vidare frågade jag om man avser att lämna anslag till berörda bygder i ungefärligt förhållande till de medel som flyter in från dem. Kanske jordbruksministern känner sig förhindrad att här lämna ett besked, men om det vore möjligt att få ett svar vore jag tacksam.
Herr talman! Det kan ges många exempel på att vattendomstolen har utdömt ersättningar och ålagt företag som vill göra reglering att ta på sig mycket betydande kostnader på naturvårdssidan för att återställa naturen efter de ingrepp som göres o. s. v. Givetvis är det dock mycket svårt att återskapa terrängen precis som den såg ut innan regleringsföretaget kom till stånd; det är helt enkelt en omöjlighet. Det kan också vara mycket svårt att efteråt avgöra om ett landskap ser vackrare ut nu än tidigare eller om det är fulare och i så fall hur mycket detta är värt i pengar. Uppfattningarna är divergerande på den punkten, men jag tror att man i stort sett kan anse att det har visats ett betydande intresse i vårt land för att komma till rätta med skadeverkningarna på detta område. Beträffande Ljusnan och Voxnan är det klart att om vi sätter oss ned och ser på de ärenden som förekommit genom åren, skulle jag kanske vid ett senare tillfälle kunna återkomma. Jag kände emellertid inte till att jag skulle få en följdfråga beträffande just det regleringsföretaget, och därför är det fullständigt omöjligt att i dag vara beredd att lämna de uppgifterna. Jag återkommer till vad jag sade tidigare, att det nog inte är någon mening med att jag gör några uttalanden om användandet av dessa avgifter. Det är en bättre ordning att kommunerna och länsstyrelserna yttrar sig om detta och att vi i kanslihuset inte har någon förutfattad mening om användningen av pengarna.

Herr talman! Det föreligger inte så många avvikande meningar i år när det gäller vägbudgeten — centerpartiet har redovisat en och högerpartiet en. Jag skall börja med att referera något av vad långtidsutredningen sagt när det gäller den framtida utvecklingen på trafikområdet. Under perioden 1964—1970 beräknas persontransportarbetet öka med 50 procent och godstransportarbetet med lastbil med 60 procent. Om man räknar i antalet bilkilometer visar denna prognos att den årliga ökningen av vägoch gatutrafiken kan beräknas till cirka 6 procent. Man bör ställa denna väntade ökning av trafikarbetet i förhållande till väganslagen. Vägoch vattenbyggnadsverkets material visar att cirka 37 procent av riksvägnätet har fullgod standard, medan 36 procent är i behov av snar ombyggnad. Detta gäller alltså vägarnas standard i förhållande till dagens trafik. De siffror som jag förut nämnde gällde den väntade ökningen av trafiken fram till 1970. Av de genomgående länsvägarna har 23 procent fullgod standard i förhållande till dagens trafik och 54 procent är i behov av snar ombyggnad. I jämförelse med beräkningarna för två år sedan har en liten förbättring inträtt beträffande dessa länsvägar. Det beror naturligtvis på att man här har anlitat underhållsanslagen. När endast 23 procent av länsvägarna är fullgoda är det ett sorgligt tillstånd som råder. Betraktar man vägstandarden i dag i ljuset av den tänkta ökningen måste man bli ytterligt bekymrad. Även i år går vi alltså att besluta om anslag för byggande som är oförändrade i kronor räknat. Det måste självfallet innebära att omfånget av byggandet måste minska. Det innebär också att man måste tulla kraftigare på underhållanslaget. Förslaget innebär en ökning på underhållssidan, och det måste man vara tillfredsställd med. Men om anslagen till byggande inte ökas måste anslagen till underhåll ökas; i annat fall kan man över huvud taget inte förstå hur det skall gå att hjälpligt klara trafikflödet. Vi skall också komma ihåg att vägstandarden är en mycket viktig komponent i trafiksäkerhetsarbetet — en fråga som vi här i kammaren sedermera kommer att behandla. När vi i utskottet behandlat dessa anslag har vi självfallet haft att ta hänsyn till det samhällsekonomiska läget. Det är ju ingen nyhet — det måste man alltid göra. Det parti som jag har äran att representera anser emellertid att det viktigaste vi nu har att göra är att understödja näringslivets utvecklingsmöjligheter. En mycket viktig del därav anser vi ligga just däri att det mest ekonomiska trafikarbetet blir utfört. En förutsättning härför är att vägstandarden hålles uppe och vägbyggandet blir större än för närvarande. Vi har dock ansett oss böra stödja Kungl. Maj:ts anslagsäskanden i år, men vi har velat uttala att riksdagen i särskild skrivelse till Kungl. Maj:t bör påpeka att vägupprustningarna måste beredas ett aktivt utrymme i det kommande budgetarbetet. Detta är innebörden av den reservation som fogats till utlåtandet av herr Sundin m.fl.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
Herr talman! Även vid utskottsbehandlingen har det alldeles klart framgått att herr Gustafsson i Kårby inte är ensam om de bekymmer beträffande vägbyggandet som han här har redogjort för.

Läget är obestridligen mycket bekymmersamt. Man kan mot detta peka på två plusposter, som inte får förbises. Den första är det vägbyggande som bedrivs såsom beredskapsarbeten och som särskilt i de nordliga länen har inneburit ett tillskott av betydelse. Den andra är att man genom bättre byggnadsmetoder söker få ökad effekt av tillgängliga an slag. Man har försökt mäta hur stor den ökningen kan vara, men jag vågar inte ha någon uppfattning om den saken. Jag tror inte någon kan bestrida att rationaliserade och effektiviserade arbetsmetoder kan öka byggandet inom en given kostnadsram, men jag måste lämna öppet vilken betydelse denna pluspoäng kan ha. Det är emellertid obestridligt att anslagen till vägbyggandet behöver ökas efter de år av stillastående som vi har upplevt. I utskottsutlåtandet står det att utskottet av skilda skäl inte har kunnat ansluta sig till centerpartiets yrkande. Detta beror på förslaget i motionen liksom i reservationen, att riksdagen nu skulle skicka ett bud till Kungl. Maj:t om att i höst inte bara förbereda nästa års anslag till vägbyggandet, utan även bereda petita för året därpå. Regeringen skulle alltså passa på, innan andra behov har anmält sig, att bereda utrymme i budgeten för en verkligt kraftig ökning av vägbyggandet.

Såsom herr Gustafsson i Kårby nyss sade måste vi emellertid för närvarande av budgetskäl vinnlägga oss om återhållsamhet här liksom på andra håll. Jag har därför inte kunnat biträda den andra tanken i centerpartiets reservation, nämligen att vi nu skulle för detta speciella ändamål binda ytterligare en betydande del av en budget som vi icke känner till och som vi inte har framför oss. Jag anser att riksdagen måste förbehålla sig rätten att från år till år ta ställning till utgifter för olika ändamål så att vi kan göra den avvägning som är nödvändig om vi skall kunna tillgodose olika behov på ett rimligt sätt. Med denna motivering ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I statsutskottets föreliggande utlåtande nr 6 behandlas under punkt 3 väganslagen.

Regeringen har visat stor återhållsamhet i anslagspolitiken samtidigt som beskattningen av bilismen har skärpts väsentligt — jag återkommer senare till den problematiken. På det viset har debatten om vår framtida vägpolitik förlamats. Man har helt enkelt glömt att investeringar i vägbyggandet är utomordentligt viktiga. Jag tror att bilismen mer än någonting annat har möjlighet att höja standarden i samhället.

Bilismen och vad därtill hör har förvandlat hela samhället, och framför allt ungdomen, som är uppvuxen med bilen, har svårt att förstå att bilismen skall motarbetas och hårdbeskattas.

Man talar om att bilarna fördärvar luften och ger upphov till många skador. De som menar att bilismen i sig själv är någonting negativt glömmer alla de positiva sidorna, och det gör att den debatt som förs om bilismen inte ger bilismen rättvisa. TV skulle aldrig komma på idén att göra ett program direkt om bilismens positiva sidor, utan i stället talar man om trafikskadorna. Och visst har bilismen avigsidor! Men då måste man sätta in all kraft på att komma till rätta med dessa och inte ta dem till intäkt för att minska vägbyggnadstakten. Jag tycker det är den sämsta möjliga slutsats man kan dra av ett sådant resonemang. Man får helt enkelt inte kasta ut barnet med badvattnet. Jag har, herr talman, den största förståelse för att det finns personer som är skrämda inför övergången till högertrafik. Själv har jag varit en aktiv förespråkare för reformen, och det är jag alltjämt, ty jag tror att det är en nödvändig sak. Men den spelar i denna debatt också en stor roll. I och med att folk är osäkra inför vad som kommer att hända; blir de negativt inställda till bilism. När vi här i kammaren diskuterade högertrafikens genomförande för fyra år sedan, sade vi väl också, att det skulle bli nya tag när det gäller att bygga säkra och moderna vägar. Jag för min del skulle åtminstone då aldrig kunnat tänka mig, att vi skulle börja det första året med högertrafik med i realiteten sänkta vägbyggnadsanslag. Jag har utomordentligt svårt att förstå att det skulle vara en klok politik. Jag tror att det snarare är en mycket kortsynt politik. Därmed kommer jag in på kostnadsanslagen för nästa år. Som de båda tidigare talarna sagt är det samhällsekonomiska bekymmer som gör att man inte kan höja anslagen, och jag måste tyvärr konstatera, att ett enigt utskott biträder kommunikationsministerns förslag. Statsmakterna vägrar således att dra konsekvenserna av ett införande av högertrafiken, åtminstone vad beträffar vägbyggnadsanslagen.

Bl. a. härigenom skulle det kunna bli utrymme för att öka väganslagen med 46,9 miljoner kronor. I förhållande till vägoch vattenbyggnadsstyrelsens förslag är detta ingen stor ökning. Den ökning jag föreslår innebär bara att man ungefär håller samma takt som tidigare, d. v. s. det innebär en kompensation för försämrat penningvärde. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen har föreslagit att man skulle få 125 miljoner kronor mer till byggande av gator och vägar men har inte alls fått gehör för detta.

För budgetåret 1966/67 beräknar utskottet att det föreligger en skillnad på 388 miljoner, som alltså statsmakterna av bilisternas pengar helt undandrar vägbyggandet. Därtill kommer de 200 miljoner i form av ökning av bensinskatten som inte skulle ingå i automobilskattefonden som vi, ärade kammarledamöter, i fjol beslöt skulle gå till ett speciellt konto. I runda tal rör det sig därför om 600 miljoner kronor som nu undanhålls vägbyggandet. Utskottet har inte räknat ut hur mycket det blir för det kommande budgetåret och jag kan inte heller själv säga något därom för ögonblicket. Ett är emellertid säkert: det blir inte mindre än i år. När nu av olika skäl vägbyggnadsanslagen inte kan höjas måste man väl, herr talman, i alla fall söka andra medel för finansieringen av vägbyggandet vi kan ju inte bara slå av på framstegstakten. Inom högerpartiet har vi år efter år förordat att vi, eftersom det statsfinansiella läget är så bekymmersamt, får ett lånefinansieringssystem, så att åtminstone motorvägar, storbroar och sådant kan finansieras. Enligt vägplanen skulle det i dag finnas ungefär 100 mil motorvägar, men vad har vi? Jo, vi har knappt en fjärdedel. Vilka blir de framtida konsekvenserna om vi fortfarande skall räkna med endast en fjärdedel av den framstegstakt som en gång förutsattes? Det skulle i så fall dröja en oändligt lång tid innan vi får de moderna och säkra vägar som trafiken kräver. Vi har också förordat att det vid vissa större företag där det finns alternativa framkomstmöjligheter på vägarna skulle tas ut en avgift, vilket ju är ett system som förekommer på många håll utomlands och som också möjliggjort finansiering av vissa projekt som eljest inte skulle ha kunnat finansieras. Herr talman! Dessa synpunkter har högerledamöterna utformat i en reservation nr 1 d, som jag ber att få yrka bifall till.

Herr talman! Det samhällsekonomiska liksom även det statsfinansiella läget har väl i år medverkat till att statsutskottets fjärde avdelning haft ovanligt få motioner med yrkanden om höjning av väganslagen. Vi har haft ett mindre antal enskilda motioner om höjning av anslagen men det har gällt ganska blygsamma belopp och inga av partirepresentanterna i utskottet har yrkat bifall till dem. Det är också ovanligt få reservationer under sjätte huvudtitelns driftbudget i år. Med hänsyn till de resurser vi haft att fördela har det trots allt åstadkommits vägbyggande och vägunderhåll i stor omfattning. För nästa budgetår räknas det med ett oförändrat byggande för 945,3 miljoner kronor och ett underhåll för 761 miljoner kronor. Därtill kom mer de belopp som skall tas ur specialbudgeten för vägändamål, varför slutbeloppet blir 2 324,2 miljoner kronor. De nämnda siffrorna återspeglar väl egentligen inte vad som investeras av hela samhället på gatuoch vägväsende samt byggande och underhåll, då ju framför allt städerna satsar pengar på dessa viktiga investeringar. Visst kan man önska större medelstilldelning till vägbyggande, men jag tror att det inte skadar att tala om vad som satsats och fortfarande kommer att satsas på vägarnas upprustning. Under perioden 1958—1966 uppgick kostnaderna för det sammanlagda vägbyggandet till inte mindre än 5 858 miljoner kronor. I förhållande till den en gång uppgjorda vägplanen ligger ju eftersläpningen helt på städernas vägbyggande. Tidigare var det kanske inte bara penningbristen som var orsaken till att vissa objekt inte kunde färdigställas, men det är klart att pressen på hela vår ekonomi under det senaste årtiondet och alla andra behov på olika områden varit en bidragande orsak. Herr talman! Med den särskilda kännedom jag har om städernas stora vägbyggnadsproblem måste jag säga, att både regering och riksdag i sina kommande bedömningar inte kan komma ifrån att en större satsning behövs på vissa utbyggnader i våra större städer. Därvid är det framför allt de viktiga genomfartslederna som har stor betydelse både för näringslivet och bilismen. Dessa arbeten kan nog inte vänta alltför länge. Det uttalandet kan jag göra och ändå helt ta avstånd från den reservation som centerpartiets ledamöter fogat till statsutskottets utlåtande. Regeringen måste vid budgetbehandlingen för kommande år ha frihet att överblicka alla statsutgifter utan alltför stora bindningar från riksdagens sida. Det enda undantaget härvidlag bör vara den av riksdagen beslutade reform som skall förverkligas nästa år. Statsutskottet och riksdagen har så sent som förra året i denna fråga gjort ett uttalande.

Den gången gick herr Gustafsson i Kårby och hans partivänner på utskottets linje. Vart skulle det leda om riksdagen i alla »tunga» frågor i förväg skulle låsa regeringen i dess budgetbehandling? Detta kan inte vara riktigt med hänsyn till den stora samhällsekonomiska betydelse som statsutgifterna enligt min uppfattning fått. Så bara några ord om det som herr Bengtson i Solna nyss sade. Herr Bengtson förde ett allmänt gny över att anslaget till vägbyggandet stått stilla. Han ansåg tydligen att det var den nuvarande kommunikationsministern som hade ansvaret härför. Herr Bengtson menade också att detta hade verkat förlamande på diskussionen om vägbyggandet. Det kan jag inte begripa. Diskussionen om den framtida vägbyggnadspolitiken och tekniken för vägbyggandet pågår ju ständigt. Vi får väl också nytt material när vägutredningen framlägger sitt förslag till ny vägplan för tiden framför oss. Då, herr Bengtson, får vi anledning att fortsätta den diskussion som ständigt pågår. När herr Bengtson talar för en höjning av väganslagen vill jag liksom avdelningens ordförande, herr Ståhl, konstatera, att ingen ledamot av utskottet, inte ens herr Bengtsons partivänner, ställt sig bakom motionerna. Motionsyrkandena inryms väl inte heller i högerns budgetförslag, och det var väl därför som herr Bengtson inte kunde yrka bifall till motionerna. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till statsutskottets hemställan på denna punkt.

Herr talman! Herr Johansson i Norrköping sade att jag för ett allmänt gny över vägpolitiken. Jag får väl i viss mån medge det. Men jag har en känsla av att de övriga tre talare som varit uppe i talarstolen har instämt i det.

Det har man också konstaterat i Norge. Det är ett land vars regering har karakteriserats på ett mycket underligt sätt av statsministern i det här landet. Han sade i går i en debatt att norska regeringens kanslihus betraktas som ett fryshus. Det är ju ett mycket diplomatiskt uttalande av en stor statsman. Men i Norge har man i alla fall tagit itu med dessa problem. Man har vid frågans behandling för några månader sedan ökat anslagen för kommande år med över 20 procent. Norrmännen har på alla punkter sett till att de åstadkommer en förbättring av samfärdsmedlen. Här i landet skryter man med att man är framstegsvänlig, men på denna punkt står utvecklingen såvitt jag kan bedöma helt stilla.

Herr talman! Både herr Ståhl och herr Johansson i Norrköping har beträffande reservationen från centerpartiet anmärkt att den skulle innebära en viss bindning av det kommande budgetarbetet. Det är alldeles klart att det är fråga om det. Vi har ju tidigare år väckt motioner om direkta höjningar av anslagen, men vi har inte haft någon framgång med dem. Därför har vi nu velat att riksdagen skulle göra detta uttalande så att man i Kungl. Maj:ts kansli får klart för sig att vi önskar ökade anslag till vägbyggandet. Det går inte, herr Johansson, att låta vägbyggnadsanslagen ligga helt stilla; det är helt omöjligt med hänsyn till trafikutvecklingen. Då går vi mot en försämring av vår vägstandard som inte kan vara förenlig med vare sig klok ekonomi eller framsynthet när det gäller att stödja näringslivet. Jag tycker att herr Johansson i Norrköping är alldeles för blygsam. När man i kanslihuset inför budgetbehandlingarna läser protokollen från debatterna kan man i varje fall inte av herr Johanssons uttalanden få intrycket att detta är en allvarlig fråga. Vi måste väl tala om för Kungl. Maj:t att vi inte är belåtna med att vägbyggnadsanslagen ligger stilla. Uttalanden som binder kommande budgetarbete görs esomoftast. Sådana har vi gjort flera gånger i statsutskottet. Det händer t.o.m. att statsministern håller stora tal, varvid han binder upp budgeten t.ex. i fråga om socialhuvudtiteln. Så nog inträffar det att man i förväg binder budgetarbetet.

Herr talman! Jag vet inte om jag skall gå in i polemik med herr Bengtson i Solna om vad den borgerliga regeringen i Norge gör på vägområdet. Man kan naturligtvis stå här och tala om en ökning på 20 procent, men vi skall nog inte jämföra de norska och svenska vägarna. Som medlem av utskottets fjärde avdelning har jag haft möjlighet att åka på en del av de norska vägarna, och de tål nog ingen jämförelse med de svenska. Sedan sade herr Gustafsson i Kårby att jag är blygsam. Jag vet inte om det är blygsamt att säga som jag gjort, att om vi under de kommande åren får ökat ekonomiskt utrymme tycker jag att pengarna i första hand skall användas till upprustning av städernas bidragsberättigade gatuoch vägleder, ty där råder det stor eftersläpning. Det uttalandet tycker jag är en tillräcklig fingervisning för kanslihuset.

Nu säger han något annat. Jag vet inte vad jag skall kalla ett sådant förfarande, men inte är det riktigt. Det uttalande som utskottet då gjorde skall väl gälla alla frågor; man skall väl inte bara mäla ut en. Uttalandet skall väl gälla generellt.

Herr talman! Vi skall inte jämföra de norska och de svenska vägarna, säger herr Johansson i Norrköping, och det skall vi kanske inte göra. Det har jag heller inte gjort. Men om en sådan jämförelse göres och om den utfaller till de svenska vägarnas fördel, kan ju det bero på att man inte haft någon borgerlig regering i Norge tidigare. Den har ju tillkommit nu. Det är ändå framstegstakten i arbetet som är det väsentliga, och nu har man tagit itu med vägfrågorna i Norge och försökt rätta till tidigare försummelser. Det är kanske anledning att föra samma politik här.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i diskussionen om vad som sker i Norge, utan jag vill bara erinra herr Johansson i Norrköping om att det står ett och annat fjäll i vägen där. Då är det inte så lätt att bygga vägar. Sedan instämmer jag i vad andra talare redan sagt, nämligen att herr Johansson i Norrköping är en mycket belåten man. Han är nöjd hur det än går. Byggs det vägar så byggs det, och bygger man inte så är herr Johansson ändå lika glad. Han säger att vi kommer att kunna bygga ungefär lika mycket vägar nästa budgetår som vi byggt i år. Nej, det kan vi inte alls! Anslaget är detsamma, men det betyder i realiteten att vägbyggandet blir mindre, ty det blir dyrare att bygga för varje år — liksom allt annat blir dyrare. Det är ju inte så muntert. Herr Johansson i Norrköping sade också att vad vi i första hand skall bygga är genomfartsleder i städerna, och det är väl riktigt. Men vi skall inte glömma att man behöver vägar även på landsbygden. Där har t. ex, skogsindustrierna oerhörda problem med att få sina produkter transporterade på rimligt sätt. De måste kunna köra med tunga fordon för att transporterna skall bli ekonomiska. När vägfrågorna diskuterats i utskottets avdelning har man blivit helt överens om att varje trafikslag skall bära sina egna kostnader — alltså i enlighet med det beslut som riksdagen fattade för några år sedan. Det är en sund ekonomisk hushållning och ett uttryck för valfrihetens princip. Den bör gälla alla trafikslag, även vägtrafiken. På den I fråga om den allmänna investeringspolitiken för vägarna har vi på högerhåll i år som många år förut haft några avvikande meningar att föra fram. Det gäller framför allt två punkter. Den första punkten som jag mycket kort skulle vilja ta upp — herr Bengtson i Solna har redan berört den och min uppfattning avviker inte från hans — gäller problemet om lånefinansiering kontra direktfinansiering.

Det naturliga och praktikabla är ju att man bygger med lånat kapital. Avkastningen av nyttigheterna används till viss del för detta kapitals förräntning och amortering. Det är ingenting äventyrligt i detta; det är en sund ekonomi. Det möjliggör att nyttigheterna anskaffas vid en tidigare tidpunkt än eljest, och det medför en rimlig spridning av kostnaderna på olika generationer. Vad jag inte kan förstå är att inte motsvarande resonemang skulle vara hållbart även när det gäller vägbyggen. Man säger att det här inte kommer in några synliga pengar. Det är ett formellt resonemang. I verkligheten är investeringar i vägbyggande i allmänhet förnuftiga och i högsta grad lönsamma. Varför skulle det vara uteslutet för oss under kommande budget att bygga fler kilometer väg än som motsvarar just det antal kronor som kommer in från bilskatten under just det budgetåret? Jag kan förstå om man här säger: Det är svårt att låna pengar, det är trångt på kapitalmarknaden och det är svårt att få arbetskraft. Om man lånar pengar skulle den samlade efterfrågan på kapital och arbetskraft komma att överstiga tillgången, och på så sätt skulle man späda på inflationstendensen. De tre invändningarna kan i en given situation vara fullt riktiga. Men om det — nu talar jag hypotetiskt — i ett tänkt läge finns en hygglig tillgång på kapital och ett visst överskott på arbetskraft, skulle det då inte ha varit rimligt att överväga att gå lånevägen? Jag är ledsen att departementschefen inte är här, annars skulle jag ha frågat honom. Om man svarar nej på den frågan, vad är det för skäl som man åberopar för en negativ inställning? Det skulle för mig vara ytterst intressant att få veta det. Det andra problem där vi har en mening som något avviker från majoritetens gäller avgiftsfinansieringen. Vi är alla överens om att den storbro, som snart nog kommer att byggas — observera, herr talman, att jag säger kommer att byggas, trots att det kanske är djärvt — över Öresund, skall finansieras genom upplåning och betalas med inflytande broavgifter. Avgiftsfinansieringen är alltså accepterad när det gäller en storbro mellan två nordiska länder. Varför skulle den inte vara acceptabel om det gäller en bro av betydande storleksordning eller en annan trafikanordning av mycket speciell storlek inom landet? Om vi nöjer oss med att traska vidare under tillämpning av nuvarande system, enligt vilket alla vägbyggen skall betalas kontant och inga avgifter får avkrävas trafikanterna — inte heller på motorvägarna — kommer vi att förbli ett u-land på vägtrafikens område. Mer än 100 000 bilar tillförs marknaden varje år — våra bilköer förlängs, vi står där och hackar och puttrar och kommer ingen vart. De medel som nu ställs till väg verkets förfogande är uppenbarligen helt otillräckliga, om vi vill upprätthålla en rimlig standard på de trafikleder som redan finns. Och skulle vi vilja verkligen lösa problemet rörande de motorvägar som vi behöver, så går ju detta inte alls. Vi har i vägplanen uppsatt att vi vill ha 1 800 kilometer motorvägar fram till år 1975. Den 1 januari 1967 hade vi av dessa 1 800 kilometer lyckats bygga 253. För att klara vägplanen skulle vi få satsa i medeltal 600 miljoner kronor om året enbart för byggande av motorvägar. Det kan vi inte — vi klarar inte detta, även om statsrådet Palme skulle anstränga sig aldrig så mycket för att i enlighet med centerpartiets fromma önskningar och reservationer lägga på alla kol som finns för att få en kraftig ökning av anslagen för vägupprustning i den budget som skall göras upp för 1968/69. Jag tror vi måste säga oss detta: Det går inte med nuvarande finansiering att klara vare sig byggandet av motorvägar eller upprätthållandet av en hygglig standard på vägarna — det gäller både vägarna ute på landet och städernas genomfartsleder. Vi måste tillföra pengar även från annat håll. Då anmäler sig problemen lånefinansiering och avgiftsfinansiering, och de måste lösas. 1965 tillkallade finansministern särskilda sakkunniga för att verkställa en översyn av vägtrafikbeskattningen, och chefen för kommunikationsdepartementet har också tillsatt en utredning för att undersöka vilka kostnader för det allmänna som vägtrafiken skall betala. Det är bra i och för sig. Men nog vore det väl lämpligt att man, när dessa utredningar nu arbetar, lät utredningarna få tilläggsdirektiv, så att de också kunde fundera över hur frågan om den framtida finansieringen av det stora vägbyggande som behövs skall kunna lösas och därvid även tog upp de pro blem som jag nämnt: lånefinansiering och avgiftsfinansiering. Herr talman! Jag nöjer mig med detta och ber att få yrka bifall till reservationen 1 d av herr Ottosson m.fl.

Herr talman! Herr andre vice talmannen Cassel sade att jag var mycket blygsam och nöjd och belåten. För min del måste jag säga att jag sannerligen inte känner igen herr andre vice talmannen i dag. Han talar om en storbro — Öresundsbron — och han säger helt enkelt att den kommer att byggas. Det var inga dåliga grejor — det är inte till att vara blygsam! Jag vet inte om herr andre vice talmannen och övriga ledamöter av Nordiska rådet lovat ut en storbro utan riksdagens hörande under det nu avslutade mötet i Helsingfors. Det är dock rätt mycket pengar det kommer att gälla, och vi får väl ändå återkomma till frå ring har ju riksdagen diskuterat ett flertal gånger. Det har därvid hänvisats till pågående utredningar och att vi bör vänta tills dessa är färdiga. Jag tycker också det är riktigt att göra på detta sätt, ty när utredningarna är klara har vi ju ett underlag att basera vårt ställningstagande på både då det gäller kostnaderna och kostnadsansvaret. Det är ju sådana saker en av utredningarna har till uppgift att reda ut.
Herr talman! Om jag säger till herr Johansson i Norrköping att solen kommer att gå upp i morgon är det inte något löfte från min sida.

Herr talman! Jag vill först slå fast att utbyggnaden av vårt vägnät har fått en mycket god början. Vi har tydligt kunnat förmärka hur den ena vägen efter den andra har förbättrats genom de miljoner som har anslagits av riksdagen. Men detta är, herr talman, inte tillräckligt. De tidigare talarna har påvisat hur oerhört stort behovet är av ytterligare pengar för att bygga flera och bättre vägar. År 1962 gjorde statsutskottet en skrivning, som jag trodde innebar att man skulle kunna beräkna en årlig ökning av väganslagen med i vart fall 100 miljoner kronor. Denna utomordentliga skrivning grundades bl.a. på en motion i denna kammare. Jag förstår mycket väl att man har svårt att finna möjligheter att anslå mera pengar till vägarna. Det har emellertid, herr talman, inträffat någonting nytt genom ett riksdagsbeslut tidigare detta år, nämligen höjningen av bilskatten med 50 procent, vilken tillför statskassan i runt tal 300 miljoner kronor. Dessa pengar kommer självfallet att gå till den s.k. bilskattefonden, som redan nu rymmer åtskilliga hundra miljoner kronor. Jag skulle alltså ha velat se ett samband mellan att ta in ytterligare pengar av bilismen och lämna ut pengar till vägarna som naturligt, men det har man av ekonomiska skäl inte haft möjlighet till. Dock hoppas jag att riksdagen efter denna debatt och efter att ha beslutat om en höjning av bilskatten med 50 procent på allvar tar upp frågan om en ökning av väganslagen. Jag delar den mening som har framförts att det inte går att på detta sätt år efter år underlåta att höja anslagen till vägarna, men jag skall inte gå in på några detaljer beträffande de olika anslagens storlek och hur de har utfallit. Det var bara på en enda punkt som jag allvarligt reagerade mot herr Johanssons i Norrköping resonemang, nämligen när han sade att man, om ut rymnme finns när man under kommande år skall upprätta budgeten, bör tillse att ett högre anslag i första hand går till städerna, där det verkliga behovet föreligger. Nej, det är inte bara där! Behovet är utomordentligt stort i många städer — det kan man erfara om man bilar genom dem — men det är minst lika stort ute i vårt avlånga land på de vanliga landsvägarna, där den tunga trafiken har svårt att komma fram. Jag hoppas alltså att regeringen finner möjligheter till en kraftig ökning av anslaget till vägarna och att det anslaget fördelas inte bara på städerna utan i minst lika stor utsträckning på de allmänna vägarna i Övrigt. Det har också sagts att man inte kan binda regeringen och det är naturligtvis i och för sig riktigt. Det skulle innebära en oerhört stor svårighet utöver den som redan finns att klara ekonomin, om riksdagen år efter år skulle binda regeringen för det ena och det andra. Men, herr talman, här föreligger en skillnad! Det finns redan en bilskattefond som väl ändå i rättvisans namn måste anses utgöra en buffert mellan förutsättningarna och den väganslagsökning man vill framföra. Jag vill ställa frågan: Vad skulle sägas från det svenska försvaret om vi hade en fond på åtskilliga hundra miljoner, som icke fick tagas i anspråk av försvaret? Vad skulle då hänföras till den ena och den andra budgeten som regeringen här presenterar? Knappast skulle någon komma på idén att använda en sådan fond på samma sätt som bilskattefonden. Jag har förut uttryckt den meningen i kammaren att det bör vara möjligt att på ett tidigt stadium se till att vägarna tillföres mera pengar. Jag har givit uttryck för min mening, och jag ämnar återkomma till den. Jag kommer själv att kunna ge anvisningar om på vilket sätt man skall kunna få pengar till vägarna även om jag inte kan göra det i dag, eftersom detta inte skulle ha någon verkan nu. Men det finns enligt min mening möjligheter att göra det vid annat tillfälle. Jag hoppas alltså att regeringen — oavsett om denna reservation till förmån för motioner från centerpartiet vinner kammarens gehör eller inte — skall ta ad notam de synpunkter som har framförts.

Herr talman! Herr Sundelin och jag behöver inte diskutera behovet av vägarnas fortsatta upprustning och det starka intresse som både han och jag hyser för denna fråga. Därvidlag är vi fullständigt överens. När jag har nämnt några siffror har jag utgått från att vi beträffande landsbygden och riksvägnätet har överskridit den nuvarande vägplanen, och jag har sagt följande: Den stora eftersläpningen gäller städerna. Det kan väl ändå inte herr Sundelin förneka. Det är ett fullständigt faktum som jag endast har velat framhålla — ingenting annat.

Herr talman! Flera talare har betonat behovet av större anslag till vägarna. Jag vill därför bara göra en del påpekanden. Inom Stockholms län beräknas ett tiotal större vägbyggnadsföretag under de närmaste åren kräva så mycket pengar att för hela Stockholms län i övrigt återstår mindre än 10 procent av länets anslag. Länet är ca 25 mil långt. Följden blir då att mycket viktiga vägombyggnader måste skjutas på framtiden. Inför nedläggningen av persontrafiken på järnvägen Uppsala—Rimbo frågade jag förra året här i kammaren kommu nikationsministern om han inte ansåg att vägarna i området och främst vägen mellan Rimbo och Knutby behövde rustas upp. Herr Palme ansåg inget sådant behov föreligga, trots att både berörda kommuner och länsstyrelsen i Stockholms län hade krävt att denna väg skulle byggas om före järnvägsnedläggningen. Under innevarande vår har denna väg varit så dålig att småbilar har fastnat i leran och måst hjälpas loss av bärgningsbilar. Toppen på eländet nåddes — åtminstone hoppas jag att inget värre skall inträffa — förra veckan när en buss på denna väg körde i diket. Enligt bussföraren var vägen nyskrapad, och det var så smetigt att bussen inte tog styrning. Busssen var nästan fullsatt med skolbarn, och en mycket allvarlig olycka hade lätt kunnat inträffa. Exempel som detta visar att de sämsta vägarna och det största behovet av upprustning finns på landsbygden. De människor som bor där och som på olika sätt blir så att säga diskriminerade tvingas till på köpet att köra på urusla vägar, trots att de betalar lika mycket i bensinoch bilskatt för sina bilar som andra gör. Jag hoppas att det skall bli någon förbättring på detta område. Det exempel jag har anfört är kanske inte enastående, det finns möjligen exempel på ännu värre förhållanden. Men det visar, anser jag, att det inte främst är städernas behov som är eftersatta.

Herr talman! Jag kan helt instämma i vad herr Johansson i Norrköping sade, nämligen att det är städernas trafikleder som är mest eftersatta. Jag skall naturligtvis inte polemisera mot herr Åkerlind beträffande vad han sade om vägen mellan Rimbo och Knutby, och det finns säkerligen även många andra vägar som är dåliga. I det stora sammanhanget har dock landsbygden blivit jämförelsevis väl tillgodosedd i förhållande till städerna. Jag är också på det klara med att herr Sundelin vet vad han talar om; på sätt och vis är han fackman på området. Jag tycker dock att hela resonemanget om att behovet är lika stort ute i landet inte är tillräckligt konkretiserande. Man måste väga det ena projektets angelägenhetsgrad mot det andra. Jag skulle vilja ta kammarens tid i anspråk för att säga några ord om trafikledsutbyggnaden i Stockholm. Jag måste då först av allt konstatera att den plan för utbyggnadstakten av trafikapparaten i Stockholm som har uppgjorts inte kommer att kunna fullföljas. Eftersläpning förekommer redan nu, och med de statliga bidrag som är förutsedda kommer eftersläpningen att bli mycket långvarig. Låt mig erinra om att det i 1957 års vägplan för landet gjordes en bedömning av vägbyggnadsbehovet under tioårsperioden 1958—1967 mot bakgrunden av vissa prognoser rörande urbanisering, bilutveckling och dylikt. Därvid konstaterades ett investeringsbehov på 8,2 miljarder kronor, varav 2 miljarder i städerna. Vägplanens målsättning har enligt verkställda beräkningar uppnåtts till cirka 90 procent i fråga om landsbygden, men bara till cirka 75 procent när det gäller städerna. Dessutom vet vi att urbaniseringsprocessen och bilutvecklingen har gått betydligt snabbare än vad vägplanen förutsatte. I vägplanen räknade man exempelvis med att Storstockholm under tioårsperioden 1958—1967 skulle öka med cirka 125 000 invånare, medan den faktiska ökningen torde komma att uppgå till ungefär 200 000. Biltätheten är därtill cirka 10 procent högre än enligt beräkningarna i vägplanen. Mot bakgrunden av denna utveckling vill jag betona hur allvarligt det är om vi tillåter en fortsatt eftersläpning i storstockholmsregionen.

Stockholm har hemställt om bidrag under perioden 1967—1971 på sammanlagt 588 miljoner kronor, men den fördelningsplan som görs upp visar under samma period en tilldelning av 309,5 miljoner kronor. Där finns alltså en differens på 279 miljoner kronor. Trafikledsplanen för Stockholm skulle vara förverkligad 1980. Den återstående investeringsvolymen enligt Stockholms trafikledsplan, inklusive en del justeringar som har gjorts, är av storleksordningen 3,5 miljarder kronor. Det förefaller vara ett enormt belopp, men om man slår ut det på antalet människor i regionen finner man att det handlar om 2300 kronor per invånare. Jag tilllåter mig göra en jämförelse med ett enda trafikprojekt, nämligen Ölandsbron, som beräknas kosta 4 750 kronor per invånare. När man skall bedöma värdet av trafikbyggandet måste man på detta sätt ta hänsyn till folktätheten och utnyttjandegraden. Ett byggande för 3,5 miljarder kronor betyder ett årligt byggande för 250 miljoner kronor i Stockholm. Mot detta belopp skall ställas drygt 60 miljoner, som ges enligt fördelningsplanen. Ett genomförande av trafikledsplanen kommer alltså att kräva stora kommunala insatser, även om Stockholm skulle få ett väsentligt ökat statsbidrag. Under tioårsperioden 1956—1965 har Stockholm byggt trafikleder för 700 miljoner kronor och tunnelbanor för 350 miljoner kronor, alltså sammanlagt 1050 miljoner kronor. I statsbidrag till dessa arbeten har erhållits 350 miljoner kronor, vilket betyder att staden har fått betala två tredjedelar av kostnaderna med kommunala medel. Jag skall inte lämna någon alltför detaljerad redogörelse för Stockholms planer, men det kan finnas skäl att föra in dem i debatten. Alla riksdagsmän är för övrigt i viss mån stockholmare, i varje fall i den meningen att de kan bedöma de svårigheter som finns i trafiken här och kanske har vissa intryck av de behov som föreligger. Det kunde sålunda ha varit intressant att gå in på de olika trafikleder som är planerade och även på den tunnelbaneutbyggnad som planeras, eftersom det ofta sägs att Stockholm kapar åt sig en alltför stor andel av de tillgängliga resurserna. Jag vill emellertid nu bara ange ett par siffror som visar bilskattemedelstilldelningen i förhållande till antalet fordon. Stockholm erhöll år 1964 cirka 500 kronor per bil av bilskattemedlen och Stockholms län cirka 800 kronor per bil. För riket i dess helhet var motsvarande siffra 900 kronor per bil. Relationen blir densamma enligt den nya femårsplanen.

Det är illa, om det blir en debatt där vi ställer det ena mot det andra. Jag är helt på det klara med nödvändigheten av en betydande utbyggnad av vägväsendet på landsbygden och vill därför inte i och för sig polemisera mot någon. Lösningen ligger naturligtvis främst däri att den totala ramen vidgas, så att det kan bli större medelstilldelning både för landsbygd och städer men med ökad prioritet för städerna.
Herr talman! Till herr Jansson vill jag säga att jag hyser all förståelse för de problem som Stockholm har för att klara sina trafiksvårigheter. Men jag vill absolut inte gå med på att städerna skall få den stora andelen vid en eventuell höjning av väganslagen. Herr Jansson säger att man bör ta hänsyn till befolkningstätheten i detta sammanhang; det är den som skall vara utslagsgivande enligt hans mening. Det är klart att man inte kommer helt ifrån en sådan bedömning, men enligt mitt sätt att se bör lönsamhetsprincipen vara lika avgörande. Vad skulle Stockholm säga, om det skulle bli omöjligt för den tunga industrin ute i vårt avlånga land att klara sina transporter till rimliga priser? Det kanske också skulle få dålig effekt på stockholmsproblematiken. Jag har i stor utsträckning haft möjlighet att ta del av vägproblemen runt om i landet, även städernas problem, och jag vill absolut avråda ifrån att man tillför städerna en större andel av väganslagen än hittills.

Herr talman! Herr Jansson säger att alla riksdagsmän i viss mån är stockholmare och därför har möjlighet att skaffa sig ett intryck av behoven av väganslag här i Stockholm. Det ligger väl någonting i det, men jag har ändå inte kunnat få det intrycket att dessa behov är större inom Stockholms stad än på många håll ute på landsbygden. Vidare uttalade herr Jansson en förhoppning om att de synpunkter han framfört inte skulle skapa affekt hos dem som har att bevaka att landsbygdens intressen blir tillgodosedda eller hur han uttryckte det. Såvitt jag förstår bör vi inte var och en bara se till våra egna intressen, utan främst anlägga rättvisesynpunkter: Var är behoven störst och var är de minst och vilka tillgångar har vi att satsa på det ena och det andra? Vi bör alltså inte ta sikte på de intressen som ligger oss allra närmast, utan vår uppgift här i kammaren är att se till rättviseintressena.

Herr talman! Jag kan ge herr Åkerlind rätt i att man skall inte bara se till de egna intressena. Det har väl heller ingen gjort, inte ens herr Åkerlind själv när han talade om vägen i Knutby, ty naturligtvis föreligger det också ett behov att ordna den vägen. Herr Sundelin tog upp lönsamhetsprincipen. Det är ett stort problem han därmed för in i debatten, ty det är mycket svårt att åstadkomma en beräkning enligt denna princip. Det är klart att det är mycket lönsamt att få trafiken ordnad också i stockholmsområdet; den tunga industrin finns ju även här. Och transporterna går ju i båda riktningarna. Jag tycker därför inte att detta var något argument att framföra i detta sammanhang.

Jag tror att man också måste ta med sådant i bilden. Stockholms stad har under åren i stort sett burit kostnaderna för byggandet av tunnelbanorna. Säkert kommer man att invända att kommunalskatten i Stockholm likväl ligger betydligt lägre än kommunalskatten på många andra håll i landet. Det är riktigt, men det sammanhänger med andra förhållanden som jag inte här skall gå in på.

Herr talman! Några tankegångar i debatten har uppkallat mig till ett par mycket korta kommentarer.

Jag tror att herr Jansson skulle ha fått mera stadga på sitt något mångordiga anförande om bidrag hit och bidrag dit, om han hade haft klart för sig att man här inte kan dela ut pengar hur som helst. Statsmakterna har t.v. fastställt principerna härför. För att vi skall kunna tillmötesgå herr Janssons önskemål måste vi alltså först ändra dessa principer.

Jag tror inte att man bör vidga gränserna för det beslutet utan att verkligen ha tänkt igenom på vilka grunder och i vilka detaljer det bör ske. Behoven är naturligtvis nästan oändliga, och det är mycket lätt att anmäla önskemål och krav. Jag vill sedan säga några ord i anslutning till vad herr andre vice talmannen tidigare yttrade beträffande lånebehovet. Vi har, som herr Sundelin redan berört, reserverade medel på sammanlagt cirka 1100 miljoner kronor. Man kan alltså inte säga att det föreligger någon direkt brist på pengar. Men vad som tvingar både regering och riksdag till en viss återhållsamhet är naturligtvis de samhällsekonomiska skälen. Vid dessa bedömningar är vägbyggandet ur både ekonomisk och arbetsmarknadssynpunkt en buffert som finns att tillgå och som är tänjbar efter arbetsmarknadsläget och de krav som reses. Men reserven är så stor, att det — även om medlen inte helt kan utnyttjas till vägbyggande; hur reserven är uppdelad vet jag inte — inte kan talas om något direkt nödläge. Även det allmänna statsfinansiella läget tvingar ju oss, herr Cassel, till omtanke. Jag blev något häpen när jag hörde hur fullständigt fördomsfritt herr andre vice talmannen talade om möjligheterna att låna; det var bara att låna upp pengar för att sätta i gång stora arbeten av det ena eller andra slaget och sedan finansiera det hela med avgifter. Jag kom att tänka på den debatt som herr andre vice talmannen och jag hade en dag omedelbart före påsk. Då gällde det små pengar, nämligen vad det skulle kosta att få en andra kanal i TV. Men då betonade herr andre vice talmannen mycket kraftigt att just samhällsekonomiska skäl talade för att vi inte skulle anslå dessa slantar; vi skulle därigenom riskera den samhällsekonomiska balansen. I dag har herr andre vice talmannen totalt glömt dessa betänkligheter, och han viftar gladeligen med väldiga belopp, som samhällsekonomin tydligen skall tåla. Jag har, herr talman, svårt att se hur detta kan gå ihop.
Herr talman! Jag har litet svårt att förstå vad herr Ståhl nu sist menade. Jag förmodar att han inte var inne när jag höll mitt anförande. Jag sade inte att man i nuvarande läge skulle gå ut och låna, utan jag framhöll att mot lånefinansieringen kan anföras två synpunkter. Den ena är att det kan vara trångt på lånemarknaden och därför svårt att få låna pengar; den andra är den rent samhällsekonomiska synpunkten att arbetsmarknaden kan vara hårt trängd och att man, om man också lånade pengar och använde dem för vägbyggande, kom att överanstränga arbetsmarknaden och de reala resurserna och alltså spä på inflationen. Jag frågade vidare: Men skulle det inte i ett hypotetiskt läge — jag betonade hypotetiskt — som är sådant att det finns relativt hyggligt utrymme på lånemarknaden och viss arbetslöshet på arbetsmarknaden, kunna tänkas att man lånade pengar till vägbyggande? Detta betyder inte, herr Ståhl, att jag står här och viftar med miljonbelopp som finns till förfogande i dagens läge — det har jag aldrig gjort. Men jag tycker nog att man skulle fundera på att svara på min fråga; den är principiellt intressant. Jag ser fortfarande till min ledsnad att kommunikationsministern inte är närvarande i kammaren — det var inte heller fallet när vi nyligen resonerade om radiooch TV-frågorna. Jag vet inte var han befinner sig, men det vore trevligt att få se honom här i kammaren någon gång. Till herr Blidfors vill jag säga att jag är tacksam för hans högläsning. Det är alltid intressant att lyssna till herr Blidfors, som har väl reda på sig. Det finns givetvis inte något formligt beslut av riksdagen vare sig om att bygga en bro över Öresund eller om finansieringssättet — det har jag aldrig på stått. Men alla vet — dei är alltså ingen hemlighet vare sig för herr Blidfors eller för mig — att när det byggs en sådan bro blir den avgiftsfinansierad. Så ligger det till med den saken.
Herr talman! Det är möjligt att herr andre vice talmannen talade om ett hypotetiskt läge i fjärran utan någon relevans i dagens situation fastän jag inte uppfattade det. Men i så fall var jag inte ensam därom; jag har kollationerat det med några ledamöter i kammaren, som var lika förvånade som jag över herr andre vice talmannens uttalande. Ett sådant hypotetiskt läge, som vi inte haft på många år och som av allt att döma knappast torde inställa sig inom överblickbar tid — vi får nog dras med våra samhällsekonomiska bekymmer — är inte vad som behöver diskuteras för dagen.

Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam för herr Ståhls undervisning i detta ämne. Det föreföll emellertid av hans inlägg, som om det nästan funnes författningsmässiga svårigheter att öka anslaget till städerna. Får jag till det bara säga att vägoch vattenbyggnadsstyrelsen föreslog 335 miljoner och det blev 270 miljoner. Om herr Ståhl vill ägna sig åt fortsatt undervisning, vore det därför bättre att han vände sig till vägoch vattenbyggnadsstyrelsen. För min del kände jag inte behov av det tillrättaläggande som herr Ståhl gjorde. Det finns inget som helst hinder för att öka städernas anslag, liksom in te heller anslaget till landsbygden. Jag talade framför allt för att den totala ramen skulle ökas, och det trodde jag att även herr Ståhl uppfattade.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag tar till orda, men jag lovar att mitt anförande skall bli mycket kort. I sitt anförande kom herr Ståhl in på det som jag tycker är det centrala i hela debatten om upprustningen av våra vägar, när han talade om den fördelning av resurserna som det ytterst gäller. Herr Jansson och några andra talare har krävt en kraftig ökning av ramen för vägbyggandet, och i likhet med övriga ledamöter i denna kammare är jag naturligtvis mycket intresserad av ett ökat vägbyggande. Alla önskar vi få så bra kommunikationer som möjligt här i landet. Men, mina damer och herrar, vi skall inte bortse ifrån att de större resurser som man för över till vägbyggandet måste tas från andra håll. Den centerpartireservation som avgivits vid denna punkt innebär att regeringen antingen skall ta pengarna från anslagen till andra samhällsändamål eller också höja skatten. Den saken måste klart sägas ut. Man kan inte bara kräva att vi skall höja anslaget till vägbyggande. Det är en from och i och för sig berättigad önskan, men den saknar realekonomiskt underlag om man inte samtidigt talar om hur man tänkt sig att dessa stora belopp skall kunna plockas fram och vilka andra angelägna områden av samhällslivet som skall släppa till resurserna.

Den 1 juli 1966 fanns därför tillsammans med det anslag som förra årets riksdag beviljade totalt 9,4 miljoner kronor disponibla för detta ändamål. Fritidsbåtsrörelsen är ju under explosionsartad utveckling, varom vi inte minst i dessa dagar påminns genom alla båtutställningar och den febrila aktiviteten i småbåtsvarv och hamnar runt landet. Det beräknas att tillskottet av fritidsbåtar per år uppgår till 20 000 och att denna rörelse för närvarande omfattar 600000 enheter, av vilka minst 200000 är motordrivna. Det senare antalet är av speciellt intresse i detta sammanhang, eftersom anslaget avser en kollektiv återbäring av bensinskatt till motorbåtsägarna. Denna kraftiga utveckling har självfallet lett till svåra utrymmesoch trevnadsproblem för eller i samband med denna verksamhet. Bara i stockholmsområdet beräknades bristen på platser för vinterparkering av fritidsbåtar till 5 000. Ett mycket stort antal får därför ligga i sjön, de flesta därtill oförsäkrade, eftersom försäkringen i regel upphör om inte båten dragits upp på land senast den 135 oktober. Här står uppenbarligen stora och växande kapitalvärden på spel. Man kan, herr talnran, mena att detta är enbart båtägarnas och kommunernas huvudvärk, men så har man inte sett saken hittills, detta på grund av motorbåtsägarnas inleverans till staten av bensinskatt. Kvantiteten av inlevererad skatt växer dels genom att båtarnas antal alltså ökar, dels genom att folk skaffar sig mera bensinförbrukande motorer. Förra året nämndes siffran 20 mil joner kronor som det skattebelopp motorbåtsägarna erlade. I år anses summan säkerligen komma upp i 25 miljoner kronor, Båtägarna återfår formellt omkring 4 miljoner kronor. I princip har staten alltså ansett sig böra medverka till bättre förhållanden för fritidsbåtarna genom att i bidragsform ge tillbaka skattemedel för att främja tillkomsten av småbåtshamnar och underhållsåtgärder av ombyggnadskaraktär beträffande dessa. Trots att behovet av förtöjningsplatser och materiella anordningar i övrigt för fritidsbåtsverksamheten är så stort och dessutom ökar, växer anslagsreservationen. Vad kan det bero på? Såvitt jag kan förstå är en av orsakerna markbristen vid stränderna i de stora tätorterna, och markbristen för hamnar av detta slag är väl i sin tur en fråga om hur stora ekonomiska resurser man kan och vill satsa på markförvärv för det nu aktuella behovet. Ytterligare en förklaring till att reservationen på anslaget ökar torde vara att bidragsbestämmelserna i praktiken inte verkar tillräckligt stimulerande på kommuner som berörs av detta problem. Procenten av de kostnader som är statsbidragsgrundande är tydligen i tillämpningen för låg. Det gäller väl särskilt de s.k. hemmahamnarna. En utökning av de ändamål vid hamnanläggningar för småbåtar som är berättigade till statsbidrag borde kunna ge mera stimulans åt det angelägna intresset att ordna förtöjningsoch uppläggningsförhållandena för fritidsbåtrörelsen. Inte minst ligger stimulansbehovet på det psykologiska planet såsom en följd av det faktiskt föreliggande restitutionsintresset på detta område. Att statens engagemang i detta avseende bör förstärkas är enligt min mening inte bara motiverat av det gamla skälet, alltså den kollektiva återbäringen på den av motorbåtsägarna erlagda bensinskatten.

Någon sakkunnig har uttryckt fördelarna med fritidsverksamheten till sjöss genom att säga att det rent statistiskt finns vida större chans att överleva en båtsemester än en bilsemester. Inte minst anses risken för invalidiserande kroppsskador vara vida större till lands än till sjöss. Riktigheten av detta uttalande lämnar jag därhän, men det har som sagt gjorts av en på området speciellt erfaren person. Självfallet skall båtägarna genom avgifter bidra till kostnaderna för hamnanläggningar, men det ter sig rimligt att vissa andra kostnader för dessa än de som nu är statsbidragsberättigade kan få åberopas för den kollektiva skatteåterbäringen. Hur långt man kan gå när det gäller att göra även löpande underhåll och driftkostnader till viss del statsbidragsberättigade kan väl diskuteras. I varje fall borde man kunna ansluta sig till tanken att de kostnader fritidsutredningen = föreslagit såsom statsbidragsberättigade också snart nog blir statsbidragsgrundande. Det gäller anläggningskostnader, båtupptagningsanordningar, <båtuppläggningsplatser, bilparkeringsplatser, sanitära anläggningar, belysning och stängsel vid småbåtshamnar, enligt min mening inte särskilt djärva grepp men dock förbättringar. Tidigare år åberopade man fritidsutredningens pågående arbete såsom skäl för återhållsamhet i denna fråga, även om viss förbättring av statsbidraget beslöts av 1964 års riksdag. I år hänvisas till denna utrednings numera avgivna och till och med remissbehandlade slutbetänkande. Det sker dock, herr talman, med en såvitt jag förstår litet svårtydd och egenartad skrivning. Man säger, att fritidsutredningens förslag »torde komma att prövas inom Kungl. Maj:ts kansli». Råder verkligen någon tveksamhet på den punkten? Det hör väl till rutinen att en offentlig utredning prövas i denna ordning? Det är inte lätt att förstå vad utskottet menar. Dessutom meddelas i utlåtandet att 1965 års bilskatteutredning överväger även denna restitutionsfråga, som avser en rörelse som håller på att bli en folkrörelse. Herr talman! Gör man inte något snart för att åstadkomma bättre förhållanden för förtöjning, vinteruppläggning och vård av fritidsbåtar, kan man räkna med växande problem i berörda kommuner vad gäller trevnad, trivsel och ordning vid stränderna i dessa kommuner. Det blir säkert också ökade båtstölder och förluster genom förstörelse av nedlagt kapital i båtar och kanske också i de hamnanordningar, som dock trots allt finns. Trots utskottets avvisande av den motion som jag har väckt i denna fråga hoppas jag att förslag om bättre återbäringsregler beträffande småbåtshamnarna framläggs nästa år. Jag har — som detta ärende ligger till rent formellt — inte något yrkande.

Herr talman! I den debatt som föres om företagens lönsamhet, om strukturrationalisering och fusioner hävdas att ju större ett företag är, desto effektivare är det och har större möjligheter att hävda sig i konkurrensen.

Där konstateras att tillväxttakten börjat bli snabbare inom småföretagen än inom storindustrin. Trots de besvärliga finansieringsoch utbildningsmöjligheter som föreligger för denna sektor av vårt näringsliv har de mindre företagen genomfört en specialisering och rationalisering som medfört att de börjar hinna ifatt storindustrin i tillväxttakt beträffande produktionskapacitet per anställd. Av nämnda utredning framgår att medan de medelstora — med mellan 50 och 500 anställda — och de stora företagen — med mer än 500 anställda — under perioden 1954—1964 endast ökat sitt förädlingsvärde med 41 respektive 93 procent, ökade småföretagen sitt med 62 procent. Under samma tid minskade antalet sysselsatta inom småföretagen, men trots detta kunde de hålla sin förädlingsandel i förhållande till näringslivet i övrigt, vilket icke varit fallet för exempelvis de medelstora företagen. Detta visar att småföretagen hävdar sig bra inte bara i fråga om tillväxttakten utan också när det gäller förmågan att åstadkomma nykonstruktioner på olika tekniska områden. Svenskt näringslivs styrka ligger inte endast i kvantitet utan också i specialisering, och i det sammanhanget har småföretagen sin givna plats att försvara. Av det skälet måste de också få vidgade möjligheter till utbildning av sin personal. De större företagen har därvidlag ett försprång: de kan själva ordna sin kursverksamhet och utbildning. De mindre företagen däremot saknar de ekonomiska förutsättningarna att anordna egna kurser. Eftersom dessa företagare i regel endast har att falla tillbaka på sin manuella yrkesskicklighet har det varit av utomordentligt stort värde, att statens institut för hantverk och industri ge nom sin utbildningsverksamhet kunnat fylla detta behov. I motionerna I: 305 och II: 180 framhålles att risk föreligger att institutets verksamhet kan komma att behöva nedskäras väsentligt, om departementschefens förslag kommer att bifallas av riksdagen, ett förhållande som vore mycket beklagligt med hänsyn till de insatser som hittills presterats från institutets sida. Institutets insatser måste betraktas såsom ett mycket betydelsefullt led i arbetet för en produktionsökning och effektivisering inom näringslivet, då främst beträffande hantverket och de mindre och medelstora industrierna. Denna uppfattning biträdes av reservanterna i utskottet. I årets statsverksproposition föreslår departementschefen, att anslaget under tionde huvudtiteln Statens institut för hantverk och industri: Bidrag till kursverksamhet m.m. för budgetåret 1967 66. Under nämnda tid har institutets verksamhet starkt ökat inom samtliga yrkesoch fackområden, samtidigt som man har haft att bära de under denna tid kraftigt höjda priserna, där särskilt lönekostnaderna utgjort en synnerligen tyngande faktor. I sin anslagsframställning till årets riksdag hemställer därför styrelsen för institutet, att anslaget uppräknas med 300 000 kronor till 865 000 kronor. Institutets yrkande innebär endast att man tagit hänsyn till dels redan inträffade och beräknade kommande automatiska kostnadsökningar med 200 000 kronor, dels till det förhållandet att — med hänsyn till institutets finansiella organisation och ekonomiska omslutning — institutet måste ha medel till sitt förfogande för vissa oförutsedda utgifter o. dyl. Detta belopp har beräknats till 100 000 kronor och har avsetts att stå till Kungl. Maj:ts disposition, att utnyttjas först efter Kungl. Maj:ts beslut på förslag av institutet. Därest riksdagen bifaller Kungl. Maj:ts förslag kommer institutet på grund av kostnadsökningen i ett problematiskt läge redan under innevarande budgetår. De kostnadsökningar som institutet tvingas möta under detta år beräknas stiga upp mot 1 miljon kronor. Mest tyngande härvidlag är lönekostnadernas ökning, som är en följd av löneuppgörelsen för statstjänstemännen. Huvuddelen av personalen — tre fjärdedelar av institutets samtliga anställda — som är avlönad inom anslaget har visserligen statligt bestämda och reglerade tjänster; deras lönevillkor ansluter sig av naturliga skäl till de för statstjänstemännen i gemen gällande. Vid en oförändrad anslagsram måste institutet svara för dessa lönekostnadsökningar, vilka beräknas uppgå till 650 000 kronor. På övriga utgiftsposter inom anslaget är självfallet kostnadsökningarna väsentliga; ej heller här erhålles någon kompensation. Enda utvägen för institutet att täcka dessa kostnadsökningar är att vidtaga kraftiga höjningar på kursavgifter samt rådgivnings-, provningsoch undersökningstaxor, beräknade till mellan 20 och 25 procent. Vad särskilt beträffar kursverksamheten är denna höjning synnerligen olycklig, samhällspolitiskt och sett i ett större sammanhang. Från samhällets sida har det — trots de för närvarande begränsade resurserna — ansetts angeläget att satsa på vuxenutbildningen. Då kan det inte vara rimligt att institutets insatser på vuxenutbildningens område, vilka också omedelbart gagnar ett produktivt syfte i företagen, skall försvåras och fördyras. Såväl institutets kursverksamhet som dess informationsoch rådgivningsverksamhet, som ytterst tar sikte på företagens effektivisering och ökade lönsamhet och därmed utgör ett positivt moment i den målsättning som angivits i finansplanen, borde enbart av detta skäl särskilt uppmärksammas. Nu säger utskottet att vad i motionerna anförts inte innefattar tillräckliga skäl för att frångå Kungl. Maj:ts förslag. Jag tycker att vad i motionerna anförts tydligt visar vilka problem institutet står inför då det gäller att kunna bedriva sin verksamhet för att gagna företagen och då speciellt de mindre och medelstora. Herr talman! Jag får därför yrka bifall till reservationen av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! I reservationen vid denna punkt uttalar reservanterna, såsom herr Andersson i Örebro redan har påpekat, att de delar den i motionsparet I1:305 och II:180 framförda uppfattningen, att en efter omständigheterna rimlig och motiverad anpassning av bidraget till statens instituts för handel och industri kursverksamhet måste eftersträvas. Med hänsyn härtill och då reservanterna anser att den i motionerna yrkade anslagshöjningen är väl underbyggd yrkas att riksdagen till kursverksamheten i fråga för budgetåret 1967/68 anvisar ett reservationsanslag om 865 000 kronor, innebärande en Ökning av anslaget med 300 000 kronor i jämförelse med departementschefens förslag. Det finns, herr talman, starkt vägande skäl som talar för bifall till den föreslagna uppräkningen av detta anslag. I årets finansplan konstateras bl.a. att de långsiktiga målen för vår ekonomiska politik, nämligen att med bevarande av full sysselsättning och samhällsekonomisk balans främja en snabb framstegstakt och öka välfärden i samhället, kan hotas av kortsiktiga rubbningar av den samhällsekonomiska balansen. Detta konstaterande bestyrkes av de två senaste årens erfarenheter. I finansplanen utsäges därför helt följdriktigt att »balansrubbningen i den svenska ekonomin måste mötas med kraftfulla åtgärder» samt att »en produktivitetsfrämjande politik betingas av behovet både att kompensera lönekostnadsstegringen genom ökad rationa lisering och att motverka den av strukturella förändringar på världsmarknaden framkallade försämringen av vissa näringsgrenars konkurrenskraft». Regeringen är alltså klart inställd på att det gäller att satsa på produktivitetsfrämjande åtgärder för att vi efter några år skall kunna avlägsna den nuvarande balansrubbningen i samhällsekonomin genom att i första hand förbättra bytesbalansen — en målsättning som vi alla torde vara överens om. Produktiviteten inom industrin avhänger emellertid inte bara av att de stora företagen på exportsidan kan öka sin effektivitet utan i mycket stor utsträckning även av att de mindre och medelstora företagen kan göra samma sak, och ökad effektivitet när det gäller både enskilda individer och företag förutsätter tillgång till en i grunden avgörande faktor, nämligen utbildning. När det gäller de enskilda individerna är det uppenbart att regering och riksdag under senare år mer och mer har insett vidden av denna enkla sanning. Vi satsar nu mer på utbildning av medborgarna än någonsin tidigare — den nyligen avlämnade propositionen om vuxenutbildningen bär härvidlag syn för sägen. Men som jag nyss framhöll är icke bara de enskilda människorna i behov av ökande och fortgående utbildning. Även våra företag måste genom en gedigen vidareutbildning av företagsledare och andra inom företaget få tillgång till det ständigt ökande kunskapsstoff som tekniken och samhällsutvecklingen avsätter och därigenom göras effektivare. Effektiva företag betyder produktionsstarkare företag och därmed också mera konkurrenskraftiga företag. De stora företagen är, när det gäller utbildning och möjlighet att tillgodogöra sig teknikens ständigt fortgående landvinningar, i ett gynnsammare läge än de mindre. Stora industrier har ekonomiska resurser att bereda sin personal en kontinuerlig utbildning och är även i ett annat betydelsefullt hänseende i ett väsentligt bättre läge än de mindre företagen inom hantverk och industri. Samhället investerar nämligen årligen väldiga belopp på utbildningen av kvalificerad arbetskraft vid våra universitet samt tekniska och ekonomiska högskolor. Denna kvalificerade arbetskraft har bara de stora företagen råd att ta hand om och anställa i sin tjänst, medan de mindre företagen med få undantag icke kan för sin del dra någon nytta av samhällets stora investeringar på här nämnda område. Den enda utbildningsanstalt, som står de mindre företagen inom hantverk och industri till buds och som är speciellt anpassad till deras behov, är faktiskt statens institut för hantverk och industri. Jag kan, herr talman, icke finna det annat än upprörande och därtill utgöra bevis på ovanligt dålig framsynthet ur samhällsekonomisk synpunkt att gentemot detta institut driva en sådan <anslagspolitik, som =:departementschefen med stöd av utskottsmajoriteten vill göra. Med för andra året i följd oförändrade anslag för kursverksamheten torde det på grund av inträdda stora kostnadsökningar bli ofrånkomligt att denna verksamhet får lov att nedskäras väsentligt. Detta drabbar med särskild kraft hantverket och den mindre industrin, vilka grupper inom näringslivet dels har väsentligt större betydelse för näringslivet och dess möjligheter att höja produktiviteten än vad de flesta föreställer sig, dels är i största behov av att institutet kan hålla i gång en kursverksamhet, som är på toppen både kvantitativt och kvalitativt. Dessa förhållanden har man uppenbarligen insett och dragit de riktiga konsekvenserna av i våra grannländer, vilka ju uppvisar i stort sett samma situation budgetmässigt och samhällsekonomiskt som vårt land. Som påpekas i motionerna får den danska motsvarigheten till statens institut för hantverk och industri, Teknologisk institut i Köpenhamn, ett statligt stöd med 84 procent av kostnaderna för kursverksamheten och 60 procent för rådgivningsverksamheten, eller minst 70 procent för den totala verksamheten. För det norska institutet utgår understöd med allmänna medel till cirka 80 procent. Det är även mot denna bakgrund ganska ömkligt, att man i vårt land med dess dynamiska och expansiva företagare inom den mindre och medelstora industrin icke skall orka med att hålla dessa företagares enda utbildningsanstalt på åtminstone samma effektivitetsnivå som tidigare. I stället tvingar man genom i realiteten minskade statsanslag fram en krympning av den utomordentligt viktiga kursverksamheten vid statens institut för hantverk och industri, som har haft och har en statlig bidragsgivning, vilken väsentligt understiger de danska och norska motsvarigheterna. Man bör dock noggrant betänka, när man som i finansplanen talar om en satsning på en produktionsbefrämjande politik, att de mindre och medelstora företagen inom produktionen står för 27 procent av alla sysselsatta inom industrin och 22 procent av förädlingsvärdet i hela produktionen. Varje åtgärd, som leder till att våra mindre och medelstora företag kan höja sin produktivitet, leder alltså omgående till betydelsefulla förbättringar av det samlade produktionsvärdet inom näringslivet med åtföljande direkta förbättringar för hela samhällsekonomin. Och en av de betydelsefullaste åtgärderna, när det gäller att höja den mindre industrins produktivitet, är att satsa på utbildningen, som i detta fall har formen av en synnerligen viktig vuxenutbildning. Den institution i landet som lämnar de värdefullaste bidragen till detta speciella slag av vuxenutbildning är statens institut för hantverk och industri genom den kursverksamhet, som institutet bedriver. Det är rätt och slätt att låta snålheten bedra visheten, om man som nu är fallet beskär institutets möjligheter att hålla i gång denna kursverksamhet i erforderlig utsträckning. En uppräkning av det av departementschefen föreslagna anslaget till kursverksamheten med 300 000 kronor skulle kunna hålla denna verksamhet kvar på ungefär nuvarande nivå, vilket måste framstå som ett minimikrav.

Herr talman! En del av herr Anderssons i Örebro argumentering föranleder mig att göra vissa påpekanden. Han framhöll inledningsvis, att man tydligen vill nedvärdera betydelsen av de små företagens verksamhet och vid bedömningarna haussa upp de stora företagen. Jag vågar försäkra herr Andersson att den sortens värdesättning ingalunda förekommer från min sida när jag bedömer de här problemen, utan jag är klart medveten om att även de mindre företagen utgör en betydelsefull faktor i det svenska näringslivet. Det är alltså inte fråga om Pprioritering mellan stora och små företag som på något sätt har påverkat bedömningen av den i ärendet väckta motionen. Bedömningen får uteslutande ses mot bakgrunden av budgetläget. Man kan säga att denna motion representerar så och så litet i förhållande till budgetens hela omfattning, men det finns mängder av motioner om anslagshöjningar i vilka argumenteringen i viss utsträckning sannolikt kan föras på samma sätt som när det gäller denna motion. Om man överallt följer denna argumentering blir summan när budgetsammanställningen skall göras något annorlunda än vad förutsättningarna för budgeten medger. När vi i år håller hårt på olika anslagsposter och talar om en begränsning i utgiftsstegringarna och i vissa fall håller anslagen på samma nivå som tidigare år bör vi ändå komma ihåg, att vi relativt sett gör begräsningarna på en ganska hög nivå. Herr Andersson och även herr Sjönell sade vidare, att de stora företagen har resurser så att de själva kan ordna kurser medan de små företagen inte kan ordna kurser på samma sätt. Detta är ju ett riktigt påpekande men jag vill göra den lilla kompletteringen, att om många små företag skickar personer till en gemensam kurs kommer företagen sammantagna till en enhet i viss mån att motsvara ett stort företag. Då föreligger ändock den skillnaden, att det stora företaget får betala hela kurskostnaden självt, under det att de små företagen får betala en del av kurskostnaden själva medan resten finansieras genom statligt stöd. På utbildningsområdet brukar ju också den som är föremål för utbildning själv få satsa något, eftersom han har en viss nytta av utbildningen i sin framtida verksamhet. Herr talman! Utskottets ståndpunktstagande betyder således inte på något sätt ett underkännande av behovet av utbildning. Tvärtom är vi klart medvetna om detta behov, men i det nuvarande budgetläget har vi inte ansett oss kunna tillstyrka motionen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Lindholm framhöll att jag i inledningen till mitt förra anförande ville göra gällande att man från utskottets sida något nedvärderar de mindre företagen. Detta är dock en missuppfattning. Vad jag sade var att det i den allmänna debatten om strukturrationaliseringar, fusioner o. s. v. alltid brukar framhållas att de större företagen har bättre möjligheter att hävda sig i konkurrensen. När det gäller kursverksamhet för stora och små företag är det uppenbart, att de stora företagen har avsevärda lättnader. Exempelvis är Arbetsgivareföreningens kurser i de olika länen och städerna mycket billigare än de kurser som för närvarande hålles på hantverksinstitutet. Vid det sistnämnda tar man ut mellan 250 och 700 kronor per kurs och vecka. Det är betydligt större avgifter än vad Arbetsgivareföreningen tar. Man har också betydligt större kostnader än vad storföretagen har för sina egna kurser. Uppenbart är, som vi hävdat i vår motion, att om anslaget till institutet, som har så stor betydelse för den mindre företagsamheten, bibehålls vid samma belopp som det varit i två år, så kommer verksamheten att krympas. När man ser vilka resurser som motsvarande institut i Danmark och Norge har, något som herr Sjönell talade om, förvånar man sig över statens njugghet mot institutet i Sverige.

Herr talman! Vid punkten 23 — som behandlar den tekniska forskningen — i statsutskottets föreliggande utlåtande finns en reservation nr 3 a, till vilken jag anslutit mig. I denna föreslås att ytterligare 1 miljon kronor ställs till förfogande för denna forskning. Jag vill påpeka att vi samtidigt vid den följande punkten 39 om atomenergiverksamheten föreslagit en nedprutning av anslaget med 6 miljoner kronor. I fråga om den tekniska forskningen åberopar jag våra motioner 524 och 498, tryckta i denna kammare. I flera olika sammanhang har vi under senare år framhållit vikten av att svensk forskningsadministration blir föremål för en allsidig utredning. Det måste skapas en organisation som möjliggör en långsiktig forskningsplanering. Behovet av en sådan utredning framgår inte minst av departementschefens förslag till anslag, vilka inte närmare har motiverats. Hösten 1965 biföll denna kammare en fyrpartimotion om utredning i denna fråga. Denna avslogs tyvärr i första kammaren. Det borde dock vara angeläget för Kungl. Maj:t att trots detta och med anledning av andra kammarens tydligt uttalade önskan tillsätta en dylik utredning. Att de föreslagna anslagssummorna mot bakgrund av de begärda höjningarna är otillräckliga torde vara ostridigt. Främst gäller detta anslagen till den naturvetenskapliga forskningen och till teknisk forskning. Inte minst med hänsyn till den tekniska forskningens betydelse för vårt näringsliv och därmed för det ekonomiska framåtskridan det anser vi starka skäl föreligga för den begärda anslagsökningen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den vid punkten 23 fogade reservationen 3 a) av herr Axel Andersson m.fl.
Herr talman! Om vi höjer anslaget med en miljon kronor, så får man säkerligen inga större svårigheter att konsumera den miljonen. Men vi har på denna liksom på andra punkter att ta hänsyn till hur budgeten kommer att se ut när den slutligen blir sammanräknad. Detta har varit bestämmande för utskottets bedömning av denna fråga. Till detta vill jag endast lägga, att det ändå är aktningsvärda belopp som totalt anslås till forskningen i vårt land.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
Herr talman! Jag skulle troligen finna det lika intressant som herr Lindholm att ta del av en sådan uppgift om hur stor den sammanlagda kostnaden för forskningen i vårt land är. Och det vore väl just en uppgift för den utredning som vi sedan flera år tillbaka har begärt. Vad budgetresonemanget angår vill jag bara säga att vi på en senare punkt i utskottets betänkande har yrkat på en nedprutning av ett annat forskningsanslag, nämligen när det gäller atomenergiverksamheten inom Aktiebolaget Atomenergi. Vi har täckning för den begärda summan i vårt budgetalternativ.
Herr talman! Herr Nelander vill tydligen ta med den ena handen och ge med den andra. Vi kommer till behandlingen av nämnda anslagspost litet senare; jag vill nu bara erinra om den mycket uppmärksammade debatt som förts med anledning av att en mycket framstående forskare på atomenergiområdet avser att emigrera till annat land.

Herr talman! Det torde i dag inte från något håll resas någon invändning mot påståendet att forskning och tekniskt utvecklingsarbete på hög nivå och i intensiv omfattning utgör en av de viktigaste förutsättningarna för att vår industri skall kunna hållas högeffektiv och konkurrenskraftig. Hos vårt tekniskt begåvade folk finns runt om i landet idéer och uppslag till nya produkter, till förbättringar av gamla och till effektivare och mera rationella arbetsmetoder. Detta idékapital torde utan diskussion utgöra en av våra förnämsta och värdefullaste naturtillgångar, som vi med lämpliga medel bör få maximal avkastning på genom att idéerna och uppslagen — innovationerna om man så vill — substantieras och överförs till lönsam produktion. Statsmakterna har också haft ögonen öppna för vikten av att söka ta vara på och ekonomiskt utnyttja innovationer av olika slag. Sålunda beslöt 1964 års riksdag att inrätta ett särskilt statligt institut för nyttiggörande av forskningsresultat, INFOR. I samband med beslutet ställdes 20 miljoner kronor till institutets förfogande. Enligt sina stadgar skall INFOR finansiellt medverka till att resultat av forskning och uppfinnarverksamhet vidareutvecklas med sikte på industriell användning samt nyttiggöres genom industriell produktion och marknadsföring. Det är ingalunda så, att uppfinningar och utvecklingsidéer till övervägande del är resultat av det lagarbete som utförs på de stora företagens med komplicerad apparatur försedda laboratorier. Undersökningar, företagna i t.ex. USA, visar att större delen av det kommersiellt mest värdefulla nyskapandet härrör från uppfinnare som arbetar ensamma och från mindre företagare. Enligt uppgift i en amerikansk facktidskrift har 70 procent av alla kommersiellt viktiga uppfinningar som gjorts i USA under de senaste 10 åren haft ensamma genier som upphovsmän. Det finns ingen anledning att ifrågasätta att förhållandena skulle vara väsentligt an norlunda i vårt land. Med stöd av egna erfarenheter vill jag påstå att hos våra mindre svenska industrier en oräknelig mängd idéer och uppslag fått stanna på papperet därför att dessa mindre företag saknar medel till fortsatt utvecklingsarbete. INFOR är därför av allra största intresse för den mindre industrin. Institutet bör också, om det utvecklas i avsedd riktning, ha anledning att särskilt intressera sig för just denna industrikategori och det väldiga idékapital som där ligger outnyttjat. Utan tvivel har också intentionerna hos INFOR:s upphovsmän varit att institutet i hög grad skulle inriktas på att söka spåra upp och kommersiellt utnyttja detta idékapital och sålunda bli småindustrins finansiella stödorgan på ifrågavarande område. Detta antagande bekräftas av ett uttalande för några dagar sedan av statsminister Erlander i en offentlig debatt om den föreslagna investeringsbanken. Herr Erlander kom i ett sammanhang in på olika insatser som den socialdemokratiska regeringen gjort till småindustrins fromma och nämnde härvid särskilt initiativet till INFOR:s igångsättande. Att den mindre industrin också måste konstateras vara i särskilt behov av det finansiella bistånd som kan lämnas av INFOR har jag tidigare antytt, och det torde vara en slutsats som är alltför självklar för att närmare behöva utvecklas. Mot denna bakgrund är det, herr talman, både märkligt och inkonsekvent att INFÖR :s styrelse är så ensidigt sammansatt. Samtliga fem nu fungerande styrelseledamöter är verksamma inom storföretag eller bankväsende. De två utsedda suppleanterna företräder vederbörande departement och ett storföretag. Ett fullständigt naturligt och med hänsyn till INFOR:s ställning och betydelse för den mindre industrin starkt grundat krav är, som också framhållits i reservationen, att företrädare för de mindre och medelstora industriföretagen tillförs INFOR:s styrelse. Detta krav skulle kunna tillgodoses, som föreslås i motionerna 1:92 och II: 126, genom att antalet styrelseledamöter ökas från fem till sju och antalet suppleanter från tre till fyra genom ändring av institutets stadgar. Förslaget har, som jag anmärkte vid fjolårets behandling av ärendet, den stora fördelen att det inte kostar statsverket några pengar. Utskottsmajoritetens ärade talesman behöver allså inte lägga pannan i bekymrade veck och hänvisa till det ansträngda statsfinansiella läget för att motivera avslag på ett icke socialdemokratiskt förslag. Andra argument måste uppenbarligen till för att dels manifestera socialdemokraternas påstådda intresse för de mindre industriföretagen, dels samtidigt avstyrka ett krav som utan att det kostar staten något vid bifall på ett enkelt sätt skulle konkretisera detta intresse. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 4 a av herr Axel Andersson m.fl.